Herr talman! Näringsutskottets värderade ordförande, herr Svanberg, framträder stilenligt som debattör, och det kanske säger det mesta, även i det. här utomordentligt viktiga ärendet. Det är förvanskningar av vad som är skrivet i motioner, det är förvanskningar av vad föregående talare har sagt, det är avsiktliga eller oavsiktliga missförstånd, han lägger i min mun påståenden som jag aldrig har fällt etc. — allt i syfte att skapa en helt felaktig bild av vad det hela rör sig om. Dessutom har han tydligen mycket dåligt läst på vad som står i motionen, vad som sägs i reservationen och vad som finns på utredningssidan. Men detta hör så att säga till bilden av herr Svanberg, så det är ingenting att förvåna sig över i dag. Herr Svanberg fällde ett yttrande som jag tycker är ganska symtomatiskt: ”Man kommer lätt snett, herr Sjönell, om man tänker fel.” Precis det, herr Svanberg! Försök i de här debatterna, som vi har och kommer att fortsätta att ha, att i stället höra på vad jag och andra säger och återge det på rätt sätt, förvanska inte meningen i våra uttalanden och gör inte heller helt felaktiga citat! Jag skulle kunna ta en hel rad påståenden som herr Svanberg gör gällande att jag har fällt men som jag över huvud taget inte har gjort; jag återkommer till det, herr talman, om tiden räcker till. När det gäller decentraliseringens roll i samband med maktkoncentrationen säger herr Svanberg avslutningsvis att han har liksom inte fattat det där, att det är något slags dimbildnimg som centern håller på med när vi talar om decentralisering. Egentligen är det synd om herr Svanberg att han ännu inte i dag har upptäckt att decentralisering är en politisk ideologi, som omfattas av allt fler i det svenska folket. Varför tror herr Svanberg att centern har gått framåt på det sätt som den har gjort, om den inte hade burits upp av en ideologi som vanliga enkla människor förstår och sympatiserar med? Att en så pass kvalificerad man som herr Svanberg med hans utbildningsbakgrund inte begriper den kan vi inte göra någonting åt. Vi nöjer oss med att svenska folket begriper decentraliseringsideologin och i allt större skaror sluter upp omkring den. Låt oss återgå till herr Svanbergs anförande! Han säger att jag har kommit på att det är maktkoncentration på gång i det här samhället. Ja, herr Svanberg, det är flera än jag som har kommit på det, och det är därför vi har reagerat och vill ha en utredning till stånd. Han påstår vidare att jag har sagt att organisationerna måste utredas först och främst. Jag sade i mitt anförande — det här är ett typexempel på hur han förvanskar — att det där med organisationerna nämns på en punkt i motionen, men det är inte det väsentligaste, utan vad som kommer att följa om man går in och gör den här utredningen beträffande maktkoncentrationen i statsförvaltning, kommunal förvaltning och näringsliv. Herr Svanberg påstår också att jag har sagt att det inte är så farligt med maktkoncentrationen i näringslivet. Återigen en osanning, herr Svanberg! Jag sade att det är minst lika farligt och minst lika olycksbådande med den maktkoncentration som äger rum i multinationella företag och stora koncerner i näringslivet som på andra håll. Och det är inte första gången jag säger det, herr talman. Jag har stått här i åratal och talat om hur oerhört farlig jag anser just den maktkoncentrationen vara. Sedan förklarar herr Svanberg att det här med kommunsammanslagningarna är typiskt för centerns synsätt. Och så frågar han litet retoriskt: ”Ger små och fattiga kommuner den bästa demokratin?” Ja, herr Svanberg, det är möjligt att de gör det — och det ärt.o.m. troligt, om man analyserar demokratins själva innersta väsen, vad man menar med det populära uttrycket gräsrotskontakter, att de många människorna har möjlighet att inverka på besluten, att det inte sitter ett fåtal befattningshavare i kommuner och på andra håll och utövar hela makten och fattar alla beslut. Nu har den kalla verkligheten gjort att vi inte fortsättningsvis kan driva samhället som vi har gjort tidigare med de många, små och fattiga motverka maktkoncentrationen i samhället motverka maktkoncentrationen i samhället kommunerna. Men vad har vi satt i stället, för att garantera att den forna gräsrotskontakten, den som fanns i de små och fattiga kommunerna, kommer att finnas i framtiden? Det är ett problem som bör utredas i den här parlamentariska utredningen, herr Svanberg, om man vill se sunt och riktigt på saken. Jag har inte gett någon spark åt kommunalråden; jag har bara sagt att de liksom andra centrala befattningshavare samlar på sig — frivilligt eller genom dekret i lagar och förordningar — mer och mer makt. Det är det vi skall titta på: Hur skall vi ha det med det förhållandet i framtiden? Skall den makten kunna delegeras? Det är ett typiskt Svanbergskt påstående att centern vill frånta kommunerna inflytande och lägga det på landstingen. Inte har vi påstått det! Vi säger att man skall delegera beslutsfunktionerna från kanslihuset och den centrala statsmakten ut till landstingen men också till kommunerna, herr Svanberg, så att man så att säga kommer nedåt i fråga om de beslutsfattande nivåerna och sprider ut beslutsfunktionerna, sprider makten. När det gäller verken har vi det tredje exemplet på ett påstående som herr Svanberg lägger i min mun och som jag inte har fällt. Att de statliga verken är garantin för demokratin har jag aldrig någonsin påstått. Jag har sagt att man i utlokaliseringsutredningen har missat en mycket väsentlig och central punkt, nämligen att se på vilka beslutsfunktioner som nu har lagts på centrala ämbetsverk och som skulle kunna flyttas ut, exempelvis till landsting och kommuner, för att minska maktkoncentrationen. Så säger herr Svanberg att vi i denna utredning föreslår att en samling experter skall tala om hur demokratin skall fungera. Det är fullkomligt häpnadsväckande hur man kan påstå en sådan sak och avslöja ett sådant slarv vid läsningen av vad som är skrivet i motion och reservation och en sådan nonchalans vid åhörandet av vad den tidigare talaren har sagt. Den här utredningen skall koncentrera sig på maktkoncentrationstendenserna, som enligt vår mening hotar demokratin. Den skall inte tala om hur demokratin skall fungera. Den skall vara en sundhetsinstitution, som skall försöka garantera demokratins fria funktionsduglighet och vitalitet. Herr Svanberg talade sedan om småföretagsromantiken. En snöd verklighet och kalla villkor som man arbetar under, det är ingen romantik, herr Svanberg. Jag har sagt många gånger — och jag säger i dag — att man måste ha småföretag i vårt land, och herr Svanberg erkänner det. Då måste man stärka deras möjligheter att överleva. Om de får den rätta styrkan och de rätta utvecklingsmöjligheterna, kommer de att utgöra en utomordentligt god motvikt till den maktkoncentration som förekommer i näringslivet och som leder till större och större företag. Jag har heller inte sagt, herr talman, att storföretagen på något sätt måste utplånas. Vi behöver dem också, vi behöver både stora och små företag. Men det skall vara en lämplig fördelning av makten och ansvaret, det får inte bli för stor koncentration på det ena hållet. Helt plötsligt kopplar herr Svanberg in en sak som inte hör hemma i den här debatten — hur centern ställer sig till de anställdas inflytande i företagen. Han vill göra gällande att vi på något sätt skulle sväva på målet i det avseendet. Läser herr Svanberg inte motioner som väckts, inte ens partimotioner? I så fall skall jag rekommendera honom att göra det i fortsättningen. Vi har nämligen inom centern länge sysslat med frågan om de anställdas inflytande i företagen. Sedan säger herr Svanberg: Hur skulle det vara om de anställda fick inflytande i småföretagen? Ja, de har redan ett utomordentligt stort inflytande i småföretagen. Det är möjligt att det kan förbättras något, men en av de finaste och förnämligaste kvaliteerna hos våra småföretag är just att där har företagsdemokratin fungerat mycket länge. Om den andan kan spridas till de stora företagen, då är det utomordentligt bra, och det har vi strävat efter. Men om nu någon verkmästare kommer in i småföretagets styrelse, i den mån man bildar en styrelse — de flesta småföretag har inte aktiebolagsform — så tror jag inte att detta kan stärka småföretagens rent finansiella ställning; det skall nog andra åtgärder till för det, och det är en annan fråga. Så slutar herr Svanberg med att säga att vi har föreslagit att man skall utreda demokratins former. Det är återigen ett sådant där påstående som inte stämmer med verkligheten. Vi har begärt en parlamentarisk utredning som skall titta på de oroande koncentrationstendenserna inom den samhälleliga och kommunala förvaltningen och inom näringslivet i första hand, för att se vad det finns för möjligheter att dämpa maktkoncentrationen till förmån för en vital och fungerande demokrati. Detta är, herr Svanberg, enkelt och inte särskilt svårt att fatta.

Herr talman! Ibland är det ganska roligt att komma in i en stor politisk debatt, men jag hade faktiskt bara tänkt tala litet om den Sjönellska motionen. Jag vet inte vart debatten i dag egentligen siktar. De politiskt skiljaktiga frågorna kan vi väl ta vid ett annat tillfälle och nu hålla oss till saken. Den här motionen syftar till en utredning som skall se på maktkoncentrationstendenserna, som herr Sjönell sade mycket ordentligt och mycket bra. Jag tycker att vi alla skall sikta dit. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag inte är lika optimistisk som herr Sjönell om en decentralisering av de företag som nu existerar. Jag är tacksam om det inte blir ännu större koncentrationer av dessa företag och att den utvecklingen över huvud taget inte går i samma våldsamma takt som den har gjort nu. Det är dit jag strävar, inte till att slå sönder någonting. Herr Svanberg talar om koncentrationsutredningen. Ja, den har suttit sedan 1962, och den lägger ju fram ett betänkande då och då, men den väger inte den totala samhällsekonomiska effekten. Vi måste ju till nöds ibland acceptera att företag slås ihop och blir större. Men med de kostnader som uppkommer för både kommunerna, landstingen, staten och den enskilda människan och det lidande människorna kan utsättas för måste man i de allra flesta fall kräva att samhället som sådant åtminstone på sikt får någon nytta av sådana koncentrationer, dvs. att priserna på produkterna genom denna strukturrationalisering, som det skryts så mycket om, blir lägre. Jag kan emellertid ändå acceptera att det då och då, om ett stort företag köper ett litet förlustgivande företag, inträffar att denna rationalisering under en viss övergångstid icke verkar motverka maktkoncentrationen i samhället motverka maktkoncentrationen i samhället prisnedsättande. Men det finns exempel i samhället på sådana här koncentrationer där konkurrenterna blivit helt utslagna. Jag vill kanske inte att vi skall gå in för det amerikanska systemet, men det ligger i alla fall en hel del i att inget företag, ingen koncern får behärska mer än 50 procent av marknaden. Men vi vet för litet om hur det ligger till med den ekonomiska koncentrationen, vi har mycket svårt att tränga in i det hela. Jag kan inte riktigt förstå varför herr Svanberg inte kan acceptera en utredning som syftar till att vi efter varje fusion skall gå igenom handlingarna och titta på hur det går på lång sikt. Det är ju dit vi siktar. Att studera fackföreningarna och de politiska organisationerna och andra koncentrationer kan i och för sig vara intressant. Men jag tror att det viktigaste är att vi ser på den ekonomiska koncentrationen för närvarande, och det är därför jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Sjönell påstår att jag uppträder stilenligt här, och det är ju åtminstone bra att få erkännande för att det fanns en viss stil över vad jag sade. Jag kan inte återgälda den där kvickheten på annat sätt än genom att säga att herr Sjönell bitvis är sig lik. Herr Sjönell påstår att jag har förvanskat vad han sagt och lagt det och det i hans mun. Jag har inte förvanskat någonting av vad herr Sjönell sagt. Herr Sjönell säger att det var en så förfärlig vantolkning när jag — jag skall ta ett enda exempel — sade att det skulle vara verken som var demokratins värn i det här landet. Han säger att faran för demokratin ligger i att nu kommer kommunalmännen inte att söka sig till verken i första hand, utan de går direkt till kanslihuset. Ja, men är det inte väldigt farligt att hoppa över det led som de statliga verken utgör. Jag förstår inte riktigt vad det är som herr Sjönell försöker slingra sig runt här. Jag tror emellertid att herr Sjönell har rätt på en punkt — det är inte så lätt att förstå vad han säger. Vi har sagt så, och vi menar så, säger han. Det finns ett gammalt uttryck som säger: ”Vad du ej klart kan säga, vet du ej; — — — Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.” Herr Sjönell! Ta och sortera upp i tankarna litet grand först och bekänn Er till en klar ideologi, så går det lättare att diskutera, i stället för att använda en massa ord! Klara ut vad Ni egentligen vill! Jag har inte förvanskat någonting av vad herr Sjönell sagt utan precis dragit ut konsekvenserna av det. Men det ligger en hel del i det här sättet att diskutera. Man går ut och talar allmänt om decentralisering, och så tror man att folk skall bli positivt stämda. Jo, decentralisering är bra — men man aktar sig väldigt noga för att tala om, vad man menar med decentralisering. Sedan börjar herr Sjönell tala om att det finns motioner från centern beträffande de anställdas inflytande. Ja, snälla herr Sjönell, det är väl ändå litet lustigt att tro att man klarar koncentrationstendenserna i hela det ekonomiska system vi har genom en sådan här utredning. När herr Sjönell sedan talade om småföretagen sade han att där är företagsdemokratin alldeles utmärkt. Jag tror inte att herr Sjönell skulle ha sagt det. Visserligen har vi småföretag med en utmärkt företagsdemo krati, men man kan också finna mycket goda exempel på småföretag vilkas chefer sköter verksamheten och umgås med sina anställda på ett mycket patriarkaliskt sätt, som inte alls är föredömligt. Därför tycker jag inte att herr Sjönell skall slunga ut påståendet att företagsdemokratin är bra vid alla småföretag. Sedan påstod också herr Sjönell att jag talade föraktligt om småföretagen. Det har jag inte gjort. Jag tror visst att småföretagen behövs. Det är alldeles utmärkt att vi har dem. Men vi skall inte göra det till en ideologi att ha enbart småföretag, i en värld med koncentrationstendenser vid många av de företag som vi skall konkurrera med. Allt detta kan vi emellertid lämna därhän. Herr Sjönell vill fortsätta att föra debatten på det sätt som han är van, nämligen att litet fluffigt slänga omkring sig med uttryck som decentralisering, ett nät av tätorter över hela landet — det sistnämnda är ett berömt uttryck från centerpartiet, inte av herr Sjönell — och utan att definiera vad som ligger bakom det man säger. Vi får aldrig någon ordentlig definition av vad ni menar. Vad vill ni decentralisera? Vad ni vill göra? Tala om det i stället, ty annars får ni finna er i att bli missförstådda. Jag tycker heller inte att herr Sjönell skall förhäva sig över att centern har så många människor med sig nu, människor som har förstått centerns ideologi och som därför följer centern. Akta Er för det, herr Sjönell! Det kan bli en ryslig baksmälla av det talet, när man upptäcker att människor genomskådar fluffigheten och inte finner sig i att bara få ord utan vill ha något mera. Beträffande företagsdemokratin kan man för övrigt fråga: När släpper bondekooperationens organisationer in lantarbetare och livsmedelsarbetare i sina styrelser i större omfattning? Varför inte tala om det i stället för att stå här och tala allmänt om maktkoncentration? Ta upp ett reellt fall i stället och tala om det. Förklara vad ni vill göra på en bestämd punkt! Vidare förklarade herr Sjönell att han inte hade sagt att det är experter som skall utreda demokratin. Men herr Sjönell sade exakt så, att vi skall tillsätta denna utredning där det kommer att finnas en mängd experter som kan dessa frågor; de skall tala om var faran för demokratin ligger. Men skall man verkligen behöva gå till experter för att klara ut demokratins väsen? Det tycker jag är mycket underligt. Sedan medger jag, herr Taube, att det i denna debatt har blivit litet för mycket ideologi och litet för många utflykter över områden som kanske inte direkt har med den motion att göra som vi här diskuterar. Men, herr Sjönell, för då inte diskussionen om denna fråga med det vanliga lösa pratet och fluffigheten, en fluffighet som t.o.m. fick en mittentidning att häromdagen skriva, att centern är inte ett politiskt parti, det är en stämning, en känsla. Och man omvandlar inte det här samhället med en stämning, herr Sjönell. För det fordras järnhårt politiskt arbete. Och det fordras vetskap om vilka idéer man företräder, och man skall våga att precisera dem, inte bara tro att man kan berusa sin publik med ord. Tydligen kan man berusa sig själv till att tro att man uträttar något väsentligt, bara med att utslunga en stor mängd underliga ord. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan. motverka maktkoncentrationen i samhället motverka maktkoncentrationen i samhället
Herr talman! Herr Svanberg använder gång på gång i denna debatt ett ord, som jag inte vet om det ens står i akademiens ordlista — han har gjort det tidigare också, när han talat om mig och centern — nämligen ordet fluffighet. Och efter att ha lyssnat på herr Svanberg två gånger i dag förstår jag mycket väl varför han är så förälskad i ordet fluffighet. I vad sedan gäller frågan om förvanskade uttalanden behöver vi inte debattera den saken, herr Svanberg, utan vi kan gå till protokollet. Jag föreslår att vi gör det. Beträffande småföretagen vidhåller jag att företagsdemokrati där har praktiserats sedan länge i verkligheten. Men självfallet kan det i undantagsfall finnas småföretag som sköts patriarkaliskt eller på annat sätt mindre företagsdemokratiskt, men det är i så fall undantag som bekräftar regeln. Småföretagen i allmänhet utmärks av att ägaren — han må nu vara fabrikör eller chef av annat slag — umgås med sina anställda på verkstadsgolvet och där har gemensamma överläggningar om företagets produktion, arbete, utveckling osv. Försök, herr Svanberg, att höra på vad man säger och förvanska inte allting! Det är inte fråga om att utreda demokratin. Jag har sagt det tre gånger förut, och jag säger det nu en fjärde gång: Vi måste utreda maktkoncentrationstendenserna, som kan hota demokratin. Det är någonting helt annat, herr Svanberg. Herr Svanberg tillgrep sedan ett gammalt trick som han alltid tillgriper när han råkar illa ut. Då går han till de gamla grekerna och slänger ett gammalt ordspråk eller en gammal sentens i ansiktet på mig. De gamla grekerna räddar dess värre inte herr Svanbergs debattläge den här gången heller, herr talman.

Herr talman! Endast två sakupplysningar. De gamla grekerna var i det här fallet Esaias Tegnér; längre tillbaka än så gick jag inte. Herr Sjönell vill vidare ha en förklaring till ordet ”fluffighet”; han vet inte vad det är. I hans fall — liksom när det gäller många av hans partivänner — kan jag översätta ordet ”fluffighet” med ”allmänna talesätt, brist på koncentration och allmän tankeoreda”.

Herr talman! Hyreskostnaderna har debatterats i flera omgångar tidigare i denna kammare. De har också stått i centrum för samhällsdebatten under de senaste åren på 1960-talet. Man har sökt orsaker till de våldsamma hyresstegringarna. Det har självfallet funnits flera orsaker, där räntan antas ha spelat en avgörande roll. En avgörande faktor i detta sammanhang är att söka i ägandeförhållandena och prispolitiken inom byggnadsmaterialindustrin. Ett flertal branschutred ningar har påvisat missförhållanden inte minst i fråga om monopoltendenser och konkurrensbegränsningar inom prispolitiken. Man har observerat detta även från regeringshåll. Man har tidigare sagt att förhållandena skall hållas under observans. Det har man också gjort på olika sätt, bl.a. genom SPK. Redan 1947 tillsattes en statlig utredning, som skulle utreda monopoltendenserna och konkurrensbegränsningarna inom materialindustrin, men den blev 1954 hindrad av regeringen och framlade heller inget betänkande. Byggnadsmaterialindustrin är en mycket tung post i samhällsekonomin. Den torde svara för 8—10 procent av den svenska industrins tillverkningsvärde. År 1963 var omfattningen inom denna industrisektor uppe i 8 700 miljoner. Arbetslönernas del av byggkostnaderna har sjunkit och är sjunkande. Samtidigt är materialkostnaderna stigande. Om man tittar på cementpriserna, kan man se att de, från att — på grund av en vad man kan kalla normal utveckling under hela efterkrigstiden — har gått i samma takt som konsumentprisindex i övrigt, nu har fått en ännu häftigare stegring. Byggnadsarbetareförbundets ordförande Knut Johansson, tillika ledamot av riksdagen, har skrivit en artikel i tidningen Byggnadsarbetaren. Han visar där att mellan januari 1969 och november 1971 ökade priset på cement med 22,4 procent enligt officiellt index. Det är, konstaterar han, en häpnadsväckande siffra, speciellt med tanke på att momsen inte är inräknad i denna siffra. Om man skulle räkna på samma sätt på andra varugrupper, finner man att cementpriserna ökat ungefär dubbelt så snabbt som konsumentprisindex. Det är desto märkligare som cementindustrin är en processindustri, där man har hög mekaniseringsgrad och kan rationalisera efter hand. Man kan inte skylla på att löneuppgörelser och annat skulle ha någon avgörande inverkan på prisbildningen. Herr Knut Johansson anvisar en annan väg till lösning än yrkandet om förstatligande i vår motion 1322. Han talar om en ”importkonkurrens”. Men t.ex. den danska cementindustrin vill mycket ogärna konkurrera med den svenska. Man får då tänka sig andra leverantörer bland Östersjöländerna såsom Polen, Östtyskland och Sovjet. Utredningar visar dock att en sådan konkurrens av transportekonomiska skäl inte är att räkna med. Ville man driva resonemanget väldigt långt, kunde man hävda att även ballasten i betongen, dvs. grus och sten, skulle importeras. Var och en inser att det vore omöjligt att transportera sådant material. I utskottsbetänkandet anförs kort och sakligt att det saknas förutsättningar för priskonkurrens mellan tillverkarna och att två företagsgrupper har hand om cementoch lättbetongindustrin. Företrädare för dessa företagsgrupper framhåller att man konkurrerar med olika slag av byggnadsmaterial. Det blir en produktkonkurrens i stället. Cement och lättbetong utgör den strategiska basen för byggande. Att man skulle kunna få någon produktkonkurrens där har jag svårt att tänka mig. Lättbetong är en mycket bra svensk uppfinning, lämplig att använda i byggnation. Det vore beklagligt om man på grund av felaktig prispolitik skulle gå över till andra och sämre material. Man kan till livsmedelsområdet överföra resonemanget om produktkonkurrens. Om mjölken vore alldeles för dyr — vilket den i och för sig är — skulle man då, i stället för att anvisa vägar att sänka mjölkpriset eller hålla det på en rimlig nivå, säga att folk kunde dricka vatten, saft eller öl. Det är samma typ av argumentation. Emellertid måste man angripa problemets kärna.

Herr talman! Beträffande statens avtal med AB Gullhögens bruk är också det att säga att staten delvis är aktieägare; staten har nämligen 12,5 procent av aktierna. Men det har visat sig att det inte påverkar prisbildningen. Jag tror inte att någon med framgång kan försvara de prishöjningar på 22 procent under mycket kort tid som jag har pekat på. Det finns ingen som helst möjlighet att sakligt motivera dem. Det är desto allvarligare som det förekommer en vertikal integration mellan materialindustrin och tillverkningsindustrin. Ägaren till Cementa, som har 80 procent av cementtillverkningen, är knuten till Skånska cement, landets största byggnadsföretag, och genom andra intressegrupper också till dem som tillverkar fabriksbetong, betongelement osv. Vissa storföretag har alltså direkta fördelar genom att vara lierade med materialindustrin. Vi kan ju tänka oss vad som händer med konkurrensen under sådana förhållanden, även om man gärna vill påvisa att det råder en fri konkurrens. Nu är man för all del överens om att det inte förekommer någon konkurrens på materialindustrins område — i alla händelser inte när det gäller de tunga basmaterialen — och att det inte heller finns några förutsättningar för det. Det har nämnts i motionen att några statliga nyetableringar inte är att tänka på, därför att den nuvarande kapaciteten hos den befintliga industrin redan är tillräckligt stor. En utredning kan ju inte komma längre än till vad som redan står klart utsagt här och vad som har framkommit genom tidigare utredningar, utan frågan gäller om man skall vända tendensen till bostadskonsumenternas fördel och få stopp på prishöjningarna och möjligen kunna sänka priserna på de viktiga basmaterial det handlar om.

Herr talman! Runt om i landet finns det människor som vill bygga där myndigheterna inte har tänkt sig det. Ofta åberopas som skäl för uteblivet byggnadstillstånd att avloppsfrågan inte kan ordnas. Härvid tycks man slentrianmässigt tänka sig WC som den enda lösningen. För dessa människor borde riksdagens beslut i dag innebära nytt hopp. ”Enligt utskottets bedömning kan inte åberopad reglering i och för sig anses hindra att likvärdiga eller bättre alternativ till vattenklosett kommer till användning.” Det faktum att WC inte bör installeras är alltså ingen grund för att neka byggnadstillstånd. Utskottet anser det också värdefullt om bostadsstyrelsen och socialstyrelsen kompletterar sina anvisningar i denna fråga. Det kan inte vara rimligt att en statlig myndighet föreskriver en enda teknisk lösning av den sanitära frågan, i synnerhet inte när denna lösning visat sig både miljöfarlig och dyrbar för samhället. Självfallet är det inte vetenskapens sista ord att man först skall blanda ut latrinen med ofta dyrbart, renat vatten, därefter transportera den långa vägar i dyrbara rörledningar och sedan till stora kostnader skilja ut latrin och vatten igen i reningsverken. Olika multrumlösningar förefaller betydligt intelligentare än den gammalmodiga vattenklosetten. Här använder man sig av naturens egen geniala metod att bryta ned organisk materia. Under syretillförsel och undertryck, enkelt åstadkommet genom ventilation, förmultnar latrin och köksavfall utan några sanitära olägenheter och resulterar för en normalfamilj i ca två hinkar luktfri jord om året. Inte heller köksavfallet behöver kommunen bekymra sig över genom denna lösning, vilken skulle innebära en stor förenkling av sophanteringen. Anvisningarna till bostadskungörelsen 6 § föreskriver uttryckligen WC. Här har myndigheterna bidragit till denna olyckliga låsning vid en enda teknisk lösning, som i sin tur har bidragit till centralisering av bebyggelsen. Vi motionärer hälsar med glädje utskottets positiva skrivning, som vi tror kommer att bidra till ett nytänkande hos berörda myndigheter.

Herr talman! Det kan synas onödigt att ta upp debatt i ett ärende där ett enigt utskott har lämnat sitt förslag. När vi i alla fall vill något diskutera frågan om bättre möjligheter till bostadsbyggande på landsbygden så är det framför allt därför att man på senare tid har kunnat konstatera ett allt större intresse att komma ut på landsbygden och där skapa sig ett eget hem. Tyvärr verkar det inte som om bostadsmyndigheterna följer med ordentligt på detta område och inser vikten av att dessa i regel unga människor själva i stor utsträckning skall få bestämma var de vill bo. Lagstiftningen om fysisk riksplanering som vi väl senare i detta hus kommer att få ta ställning till tycks faktiskt också av byggnadsnämnderna och de som har med byggnadsärenden att göra uppfattas som om ytterligare hinder skulle komma att resas mot möjligheten att bygga bostäder på landsbygden. Man utgår från detta därför att statsrådet redan i samband med det beslut som vi fattade i höstas uttalade att ansökningar om dispens skulle behandlas ytterst restriktivt. Följaktligen kommer det att byggas i huvudsak på de planerade områdena.

I stället vill man gärna att kommunerna köper in områden och styckar upp dem i så rektangulära rutor som det över huvud taget är möjligt. Där skall sedan människorna bo sida vid sida, ungefär som i ett utpräglat tätortsområde. Jag kan inte underlåta att säga detta därför att det enligt mitt sätt att se är en utomordentligt väsentlig fråga som också anknyter till vad vi nu har att ta ställning till. Utskottet tycks ha varit rätt positivt när det gäller möjligheterna att tekniskt finna andra lösningar än dem som byggnadsplanerare i dag helt och hållet ansluter sig till och arbetar efter. Men jag skulle ha varit glad om man från utskottets sida hade mera konkret sagt ifrån att de här möjligheterna skall finnas. I stället har man sagt att åberopad reglering i och för sig inte kan anses hindra att likvärdiga eller bättre alternativ till vattenklosett kommer till användning. Det man säger är ingenting bestämt, utan man tror att myndigheterna kommer att handlägga ärendena på det här sättet. Det hade väl varit rimligt om man hade gjort ett mera bestämt uttalande.

Jag tycker att man i alltför stor utsträckning har glömt detta. Det är mot den bakgrunden som vi har velat fästa uppmärksamheten på det väsentliga i att människor när de står inför ett avgörande som är ett av de väsentligare i deras liv, nämligen att skapa sig ett eget hem, bör ha ett större inflytande själva och inte skall styras och dirigeras av samhället.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 1972 finns förslag om principbeslut om inrättande av ett centralt ämbetsverk för att handha domstolarnas administrativa verksamhet. I motionen 898 hemställs att riksdagen avslår Kungl. Maj:ts framställning om principbeslut beträffande inrättande av en central förvaltningsmyndighet åt domstolsverket. Av skäl, som bäst framgår av den reservation som är fogad vid justitieutskottets betänkande nr 8 och som jag här skall försöka redovisa något ytterligare, yrkar vi i reservationen bifall till denna motion. Domarnas självständiga ställning har uppfattats som en garanti och borgen för rättssäkerheten i vårt land. Domarna har förvaltat sitt ämbete med bevarande av det bästa som finns i fråga om personligt föredöme och ämbetstraditioner. Undantagen har varit få. Denna fina tradition är en tillgång som vi måste söka bevara. Rekrytering och tillsättande av domartjänsterna sker nu efter hovrätternas rekommendation, och det är en ordning som fungerat väl. Vi har ej kunnat bortse från att ett centralt ämbetsverk kan medverka till att misstankar uppstår om ovidkommande påverkan vid tillsättande av domartjänsterna. Bara misstanken härom är så skadlig att den med all makt måste avvisas. Domstolarnas oberoende ställning måste bevaras. Nu är propositionen så knapp i sin redovisning, att riksdagen näppeligen kan grunda sitt beslut på saklig övertygelse. Remissyttrandena har också redovisat stor tveksamhet. Således understryker JO vikten av ett klarläggande av vem som skall göra vad. Någon redovisning av denna detalj finnes ej i propositionen. I domstolsverksutredningen säges: ”En aldrig så klar gränsdragning mellan olika organ beträffande ansvaret för olika delar av den administrativa verksamheten är emellertid inte tillräcklig. Det krävs också goda kontakter och ett gott samarbete mellan de olika organen.” Mogna för detta beslut synes icke berörda organ vara. Remissvaren vittnar ej om den enighet som utredningen anser nödvändig. Således avstyrker tre hovrätter. Och hovrätterna kommer att även efter omorganisation ha en stor uppgift genom sin erfarenhet av de unga juristernas personliga förutsättningar att sköta en ansvarsfull tjänst. Hovrätten för Skåne och Blekinge anför i sammanfattning: Den i betänkandet redovisade utredningen är icke av den kvalitet att den bör läggas till grund för några åtgärder. Det enda utredningen har visat skäl för, är en viss delegering av ärenden från justitiedepartementet, särskilt sådana som sammanhänger med planerade ADB-system. Sådan delegering har redan skett genom inrättandet av domstolsväsendets organisationsnämnd, DON, från den 1 juli 1971. Att i stället för denna inrätta en central förvaltningsmyndighet på domstolsväsendets område med administrativa ledningsuppgifter skulle skapa ett oklart ansvarsförhållande och en omotiverat komplicerad handläggning av relativt enkla ärenden. En sådan myndighet skulle medföra betydligt större faktiska kostnader än som redovisas i betänkandet, utan att nyttan kan anses svara mot kostnaderna. Om likväl en sådan centraliserad domstolsadministration beslutas, bör denna byggas upp successivt under en tämligen lång övergångstid.” Detta citat är taget ur hovrättens remissyttrande och underskrivet av hovrättspresidenten Kjellin, vilkens erfarenhet måste tillmätas stor betydelse. Hovrättens kritik avser ansvarsskillnaden mellan departementschefens verksamhet, vilken alltid sker under politiskt ansvar, och ett ämbetsverks handlande, som aldrig sker under ett sådant ansvar. För att bereda justitiedepartementet en viss avlastning har således domstolarnas organisationsnämnd, DON, inrättats. Denna nämnd handhar vissa organisationsuppgifter inom domstolarna, och trots att verksamheten bara varit i gång sedan den 1 juli 1971 är erfarenheterna goda. Organisationsnämnden torde kunna övertaga de datauppgifter som den närmaste tiden kan bli aktuella. Då kommer ett exklusivt ämbetsverk ej att behövas för domstolarnas administrativa uppgifter. Kostnaderna är inte med säkerhet redovisade, och risken för påverkan av den dömande verksamheten stor. När det finns en organisation som fungerar bra, som DON gör, finnes ej skäl för en förändring. Nu anför departementschefen att det är angeläget att fatta detta principbeslut för att bereda personalen vid DON en säker anställning som inverkar på rekryteringen av goda krafter till dessa uppgifter. Detta skäl kan vara godtagbart och viktigt, men under utskottsbehandlingen har ytterligare komplikationer tillstött. Oenighet om förläggningsorten råder ju, och utskottet har föreslagit att avgörande beslut om lokaliseringen skall uppskjutas till hösten, detta sedan inrikesutskottet velat lokalisera ämbetsverket till Sundsvall, medan departementschefen föreslagit Jönköping. Frågan skulle troligen må väl av att mogna en tid, och vi tror att hela förslaget om inrättandet av ett exklusivt centralt ämbetsverk för domstolarnas administration också med fördel kunde mogna en tid. Herr talman! Med stöd av dessa synpunkter vill jag yrka bifall till reservationen vid justitieutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Herr Polstam har redogjort för reservanternas inställning till frågan om inrättandet av ett domstolsverk, och jag vill bara helt kort tillfoga några synpunkter. Även vi reservanter har förståelse för att det kan finnas behov av ett centralt organ som svarar för vissa administrativa uppgifter. Det har även visat sig därigenom att det redan finns en organisationsnämnd som just sköter dessa uppgifter. Vi tror att den moderna datatekniken och andra tekniska hjälpmedel, blanketter, vissa handläggningsrutiner och inte minst kurser och utbild ningsverksamhet motiverar en central myndighet. Å andra sidan kan man säga att i dagens läge bör det vara starka skäl för att nya statliga ämbetsverk skall inrättas. Det som ändå till slut varit avgörande, när vi inte nu vill fatta beslut om ett sådant verk, är det som herr Polstam redan varit inne på, nämligen tveksamheten om myndighetens ställning, organisation och arbetsuppgifter. Den mycket känsliga frågan uppstår, om ett sådant här verk i praktiken kommer att inverka på domstolarnas självständighet och integritet. Detta är ju en rättssäkerhetsfråga av allra största betydelse. Personligen har jag tyckt att det inte var möjligt att fatta principbeslut om detta utan att man verkligen har klara garantier för att administrationen inte kommer att fungera så att den i praktiken inverkar på de dömande funktionerna. Därför har jag ansett att det behövs en utförlig redovisning från departementet beträffande verkets uppgift och funktion, innan man fattar något beslut om detta. Herr Polstam har också redovisat att många remissinstanser har varit utomordentligt kritiska, i synnerhet de som företräder den dömande verksamheten. Jag tror därför att det finns anledning att hemställa hos departementet att få preciserade förslag till ledning för riksdagens beslut. Därför vill jag också, herr talman, yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen. De tvi andra frågor som behandlas h frågan om lokaliseringen av verket och tidpunkten för dess inrättande.

Vi har i justitieutskottet accepterat detta, men jag vill särskilt framhålla att justiticutskottet för sin del understryker att frågan om verkets lokalisering i första hand måste bedömas från effektivitetssynpunkt. fag vill också säga att justitieutskottet har haft tillfälle att närmare ta del av situationen i den kommun som departementet har föreslagit som lokaliseringsort, nämligen Jönköping, och vi har funnit att den kommunen i och för sig skulle vara väl lämpad för ett domstolsverk. Som jag tidigare sagt har utskottet dock enhälligt intagit den ståndpunkten att frågan bör avgöras i ett större sammanhang, och vi vill därför inte nu ta ställning till lokalis Av det sagda följer att vi nu inte heller vill ta ställning till tidpunkten för verkets inrättande. Den frågan kommer utskottet att behandla under

Herr talman! Fram till den 1 januari 1965 var rådhusrätterna som bekant kommunala domstolar med de större och medelstora städerna som huvudmän. Jag tror man kan säga att rådhusrätterna då i stort sett fungerade väl. Kommunerna tillhandahöll i regel tillräckliga resurser, och administrationen var enkel och smidig. Inför förstatligandet hyste man på många håll inom rådhusrätterna farhågor för att det skulle bli försämringar i dessa hänseenden när staten övertog huvudmannaskapet. Tyvärr har dessa farhågor besannats. Rådhusrätternas eller som det nu heter, tingsrätternas resurser blev mycket snävt utmätta. Resultatet härav blev betydande eftersläpningar i den dömande verksamheten med alla de olägenheter inte minst från kriminalpolitisk synpunkt som det för med sig. Administrationen byråkratiserades och blev tungrodd och svårhanterlig i en utsträckning som rent av överträffade farhågorna. Jag skall inte trötta kammaren med exempel härpå, men jag skulle kunna nämna en rad sådana, en del ganska drastiska. De snäva och detaljerade administrativa reglerna för tingrätternas verksamhet har varit tidskrävande att sätta sig in i och även i många fall ganska hinderliga för tingsrätternas egentliga uppgift, den dömande verksamheten. Vad jag här sagt visar att jag är fullt medveten om att domstolsadministrationen är i behov av effektivisering och förenkling. Det är därför i och för sig bra att regeringen har upptagit den frågan till prövning. Men jag är inte övertygad om att man når den eftersträvade effektiviseringen och förenklingen genom att som regeringen föreslår inrätta ett nytt centralt ämbetsverk för domstolsadministrationen i huvudsaklig överensstämmelse med det föreliggande och nyligen remissbehandlade utredningsförslaget. Visserligen kan jag godta regeringens ståndpunkt så till vida att jag anser att en del administrativa uppgifter inom rättsväsendet naturligen bör skötas av ett centralt organ. Det gäller främst databehandlingen av vissa områden av administrationen liksom en del andra serviceuppgifter åt domstolarna. Men jag tror inte att förslaget är ägnat att främja effektivitet och enkelhet i handläggningen när det gäller personaladministrationen. Enligt förslaget skall de personaladministrativa uppgifterna delas mellan det nya domstolsverket och hovrätterna. Det förefaller mig som om denna uppdelning snarast kan öka de nuvarande svårigheterna och alltså leda till ytterligare byråkratisering och tungroddhet. Man bör inte heller glömma vad skånska hovrätten säger om den oklara ansvarsfördelning som kan uppkomma, givetvis en olägenhet. I princip bör alltså enligt min mening personaladministrationen ligga kvar hos hovrätterna. Men man bör därvid undersöka möjligheterna att förbättra den nuvarande handläggningen. Jag tror att det finns goda möjligheter att göra detta. Huvudskälet för reservanternas yrkande om avslag på förslaget att inrätta ett domstolsverk är emellertid, som både herr Polstam och fru Kristensson har framhållit, att statsverkspropositionen ger så vaga upplysningar om verkets närmare uppgifter och utformning att reservanterna inte anser sig nu kunna ta ställning till regeringens begäran om ett principbeslut. Man får t.ex. inte veta någonting om i vilka avseenden regeringen tänker ta hänsyn till den delvis ganska skarpa remisskritiken mot utredningsförslaget. Jag tycker att regeringen bör ta sig en grundlig funderare på vilka administrativa uppgifter inom domstolsväsendet som bör skötas av ett centralt organ och därefter förelägga riksdagen ett genomarbetat förslag. Kanske visar det sig då, att ett nytt ämbetsverk inte blir nödvändigt utan att uppgifterna bör begränsas till art och omfattning så att de lämpligen kan omhänderhas av en nämnd med en ganska begränsad personalstat. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande om anslag för budgetåret 1972/73 till domstolsväsendets organisationsnämnd har kommit att till största delen röra sig om inrättandet av en ny central förvaltningsmyndighet för främst domstolarnas administration, vilket också framgått av de föregående inläggen.

Domstolsverksutredningen avgav under våren 1971 sitt betänkande om ny domstolsad ministration, och detta betänkande har sedan dess varit tillgängligt för allmänt studium. Jag behöver därför inte lämna någon redogörelse för betänkandet eller delar av detsamma. Jag vill i stället hänvisa till det referat av utredningsbetänkandet som intagits dels i propositionen, dels i justitieutskottets betänkande. Jag vill bara erinra om att domstolsverksutredningens förslag var enhälligt i vad gäller inrättandet av ett domstolsverk från den 1 juli 1972 med uppgift att vara central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyresnämnderna och Tornedalens rättshjälpsanstalt. Till utredningsbetänkandet hade fogats en reservation, det är sant, och ett särskilt yttrande. I båda dessa tas upp frågan om antagandet av fiskaler — hur dessa skall få sina förordnanden och bundenheten till viss hovrätt — men i övrigt var utredningen enig. Jag vill erinra om att i utredningen ingick representanter för personalorganisationerna, domare i såväl översom underrätter, domstolsadministatörer och parlamentariker. Inom justitieutskottet finns inte samma enighet om inrättandet av ett domstolsverk. Utskottets majoritet biträder Kungl. Maj:ts förslag om inrättandet av en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet, men de borgerliga partiernas företrädare i utskottet har i en reservation avstyrkt Kungl. Maj:ts förslag. Trots detta säger reservanterna i ett inledande avsnitt att de delar uppfattningen att det också inom domstolsväsendet finns behov av ett centralt administrativt organ och att — Nr 74 departementet bör avlastas en del mer eller mindre detaljbetonade Fredagen den ärenden. Det är, jämfört med utskottets förslag, egentligen bara de 5 maj 1972 personaladministrativa uppgifterna som reservanterna utesluter av de RM arbetsuppgifter som avsetts tillkomma ett domstolsverk. Domstolsväsendets Reservanterna framför som sitt motförslag att domstolsväsendets OTEETINAKONN organisationsnämnd, i dagligt tal kallat DON, skall ta över ytterligare nämnd, m.m. arbetsuppgifter. Naturligtvis kan man bygga ut denna nämnd och ge den mer personal. DON är redan nu ganska stor, och efter den 1 juli i år kommer den att ha en personal på 33 personer. Om DON, som reservanterna vill, skall ta över andra uppgifter, har vi snart ett nytt verk med stor personal. Ändock kommer en stor del av domstolsadministrationen att ligga ute på andra myndigheter med risk för dubbelarbete av olika slag. Man skapar på så sätt ett nytt verk — låt vara att det kallas nämnd — men man får inte med de fördelar man vill vinna med ett fristående verk. DON kan väl nu sägas vara en del av justitiedepartementet, och reservanternas välvilliga önskan att avlasta departementet kan väl knappast tillgodoses genom att man ger DON, som alltså finns inom departementet, fler arbetsuppgifter. Ett domstolsverk skulle få en styrelse i vilken bl.a. skulle ingå representanter för domarkåren, riksdagen och personalen. Man skulle på så sätt få en demokratiserad domstolsadministration. Denna möjlighet släpper reservanterna ifrån sig. DON har visserligen en styrelse med expeditionschefen i departementet som ordförande och med några domare och ämbetsmän som ledamöter, men någon insyn utifrån finns inte där. Reservanterna säger vidare — herr Polstam och herr Ernulf har också pekat på det i sina inlägg härifrån talarstolen — att domstolarnas självständighet i den dömande verksamheten inte får komma i fara. Det är naturligtvis en mycket väsentlig fråga. Jag vill erinra om att det i olika sammanhang har utsagts att här måste man ha en klar skiljelinje. Det har bl.a. sagts i direktiven till domstolsverksutred ningen, och departementschefen har vid många tillfällen understrukit den saken. Utskottsmajoriteten — hela utskottet, kan man säga i det här fallet — har också som sin mening uttalat att här får icke någon sammanblandning ske. Man har tidigare åberopat vissa remissyttranden härifrån talarstolen, och i reservationen talas det om de tre hovrätter som har en negativ inställning till domstolsverkets tillskapande. Jag vill då erinra om att det finns sex hovrätter i landet och att en av hovrättspresidenterna suttit med i domstolsverksutredningen och alltså skrivit under förslaget om ett domstolsverk. I detta sammanhang vill jag gå tillbaka till riksdagens ombudsmäns remissyttrande över domstolsverksutredningens betänkande och citera dels ett stycke där man talar om verkets tillkomst i dess helhet, dels ett annat stycke som gäller domstolarnas integritet. I JO: yttrande i vad gäller verkets tillkomst sägs följande: ”I huvudsak har jag intet att erinra mot det förslag utredningen framlagt. Att domstolarna på sätt utredningen föreslagit avlastas en 49 mängd administrativa uppgifter och mera odelat än tidigare kan ägna sig åt den dömande verksamheten är givetvis till fromma för rättsskipningen.

Jag vill i alla fall här en än gång starkt understryka att bakom vad som har uttalats om domstolarnas självständighet och integritet står utskottet med sin skrivning. Det är vår bestämda övertygelse att det här måste vara en klar skrivning så att det inte kan bli någon sammanblandning. Fru Kristensson talade något om lokaliseringen av domstolsverket. Inrikesutskottet har avgivit ett yttrande till justitieutskottet och i första hand föreslagit att lokaliseringsfrågan skall uppskjutas och i andra hand att verket skall förläggas till Sundsvall. Vi har i justitieutskottet, som fru Kristensson har sagt, i detta läge ansett det lämpligt att lokaliseringsfrågan bedöms i sammanhang med omlokalisering av annan statlig verksamhet. Då förslag om en sådan omlokalisering är att vänta i en ganska nära framtid, har också utskottet föreslagit att omlokaliseringsfrågan uppskjuts till höstsessionen 1972. Som en följd av detta måste man också uppskjuta behandlingen av motionerna 912 och 918, som handlar om lokaliseringen. Herr talman! Det finns naturligtvis en hel del mer att andraga i detta ärende. Men eftersom mina kamrater från utskottet som har talat för reservationen varit kortfattade, skall jag be att få sluta här med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman framhöll att utredningen hade varit enig i allt väsentligt i det här hänseendet, och det har vi också noterat i utskottet. Men vad vi också noterat är den remisskritik som har framkommit mot utredningens förslag och som vi inte har kunnat underlåta att ta hänsyn till. Självfallet uppskattar vi reservanter också att utskottsmajoriteten så klart och tydligt har uttalat sig för att den dömande verksamheten skall förbli självständig. Men vi som företräder reservationen har behov av att se hur man praktiskt skall lösa det här problemet. Och där är förhållandet — såsom tidigare har anförts här av herrar Polstam och Ernulf — att utredningen enligt vår mening och enligt remisskritikens mening inte har ordentligt penetrerat frågan hur man skall kunna skilja mellan den administrativa och den dömande verksamheten. Det är väl inte enbart de personaladministrativa ärendena som vållar osäkerhet, även om det är en viktig fråga, utan det är naturligtvis också hur man skall kunna förena rättssäkerhetsoch laglighetssynpunkter med rationaliseringssträvanden. Där kan en konfliktsituation uppkomma som kan vara besvärlig att lösa. Svea hovrätt har rätt tydligt, tycker jag, klargjort varför man är oroad. Hovrätten säger: Förslaget ”skapar en förvirrad och oklar ansvarssituation. Det är inte möjligt att alltid dra någon gräns mellan administrativa ärenden och dömande verksamhet. Man kan inte till det senare begreppet hänföra endast beslut och åtgärder i mål eller ärende som enligt lag ankommer på rätten. Redan planeringen av hur grupper av likartade mål eller ärenden bör handläggas innebär ett föregripande av rättens åtgärder.” Jag vill med detta bara klargöra att jag för min del tror att frågan är ganska komplicerad.

Herr talman! Efter herr Larfors” anförande kan jag för min del fatta mig ganska kort. Skälen för att inrätta en central förvaltningsmyndighet på domstolsväsendets område har presenterats i flera olika sammanhang. Jag känner ändå ett behov av att här ge en kort sammanfattning. Vi behöver myndigheten för att få till stånd en effektiv planering, en samordning av resurserna och en effektiv uppföljning av verksamheten. Dessutom behöver vi en central förvaltningsmyndighet för administrationen av den starkt utbyggda rättshjälp i statlig regi som föreslagits i proposition till årets riksdag. När jag talar om en effektiv planering menar jag en planering som avser hela domstolsväsendet. En planering som avser bara vissa typer av domstolar eller bara domstolar inom ett visst område är inte effektiv. På motsvarande sätt förhåller det sig med samordningen av resurserna. Det är inte tillräckligt att samordna resurserna inom en begränsad sektor, geografiskt eller kompetensmässigt. Vad vi behöver i dagens samhälle med dess snabba förändringar i skilda hänseenden är ett organ som har en överblick över hela fältet och kan styra resurserna dit där de bäst behövs. Också i fråga om uppföljningen av verksamheten gäller att den inte kan effektivt fullgöras av regionala organ eller av organ som svarar för bara en begränsad sektor av rättskipningen. Planeringsoch samordningsuppgifterna måste för att bli meningsfulla givetvis avse såväl personaladmi nistrativa uppgifter som budgetarbete. I båda hänseendena föreligger i dag stora brister. Detta är de mest väsentliga skälen för en centralmyndighet när det gäller domstolsväsendet. Men många andra skäl kan tillfogas. Ett sådant skäl är att uppbyggandet, driften och vidareutvecklingen av flera datasystem — av vilka två är gemensamma för hela statsförvaltningen — kräver en centralt ansvarig myndighet. När det gäller rättshjälpen är läget något annorlunda än i fråga om domstolarna, eftersom vi här har att starta så att säga från ett nolläge. Det är uppenbart att här behövs en administrativ apparat av något slag. Frågan är bara om uppgiften skall läggas på en egen central förvaltningsmyndighet eller på en befintlig myndighet eller på den planerade centralmyndigheten för domstolsväsendet. Med hänsyn till det nära samband som finns mellan domstolarnas verksamhet och den verksamhet som kommer att drivas inom rättshjälpens ram samt till de besparingar som otvivelaktigt kan göras genom att förlägga de centrala administrativa uppgifterna till en och samma myndighet har jag för min del funnit att detta alternativ klart är att föredra. En fråga som har stått i centrum vid diskussionerna om den föreslagna myndigheten är vilken effekt inrättandet av myndigheten kan ha på domstolarnas självständighet. I såväl direktiven för utredningen i fråga som i utredningens betänkande och i propositionen har det med skärpa betonats att det inte är avsikten att på något sätt ingripa i domstolarnas självständighet när det gäller den dömande verksamheten. Låt mig, herr talman, upprepa samma sak från denna talarstol. Låt mig också betona att domstolarna redan i dag är utsatta för samma risker utan att detta, såvitt jag har mig bekant, har föranlett någon kritik. Samtliga tingsrätter administreras t.ex. av hovrätterna, som därvid uppträder inte som domstolar utan som vanliga administrativa myndigheter, vilka dessutom i största utsträckning företräds av tjänstemän som inte är domare. Vidare utövas administrativa uppgifter i mycket stor utsträckning av justitiedepartementet. Den närmare gränsdragningen mellan den dömande verksamheten och den administrativa — som hittills inte har föranlett några problem — bör ske i instruktionen för den föreslagna centralmyndigheten. Det är givet att bl.a. hovrätterna kommer att beredas tillfälle att påverka instruktionens avfattning. Gränsdragningen kan givetvis bli svår att i detalj fixera, och jag skall här inte närmare gå in på den. På en punkt vill jag emellertid göra en anmärkning. Rekrytering och anställning av domaraspiranter samt icke rättsbildad personal kan enligt min mening omöjligen sägas vara en uppgift av sådan karaktär att den inte utan fara för domstolarnas självständighet kan överlämnas till en central administrativ myndighet. Detsamma gäller budgetarbetet. Jag utgår därvid från att samtliga domstolar liksom hittills själva skall avge en anslagsframställning. Låt mig när det gäller den befarade påverkan på domstolarnas självständighet slutligen erinra om att den föreslagna centralmyndigheten är avsedd att ledas av en styrelse med stark parlamentarisk förankring. Det har sagts här i dag att bedömningen av förslaget försvåras av att man inte i propositionen har fått en detaljerad redogörelse för verkets uppgifter. Visst kunde det i och för sig ha varit värdefullt om en sådan presentation hade kunnat göras redan nu, men tidsfaktorn har lagt hinder i vägen. Ett sådant centralorgan behövs nämligen när rättshjälpsreformen genomförs. Vi behöver också mycket snabbt ett centralorgan för många uppgifter som har samband med olika ADB-system och som inte lämpligen kan läggas i departementet eller på regionala organ. Jag har också velat undvika en vidare utbyggnad av domstolsväsendets organisationsnämnd på nuvarande för personalen något ovissa premisser och i stället snabbt skapa en definitiv lösning. Eftersom jag anser mig i stort sett kunna ansluta mig till domstolsverksutredningens förslag har jag ansett mig kunna i propositionen hänvisa till detta. I betänkandet anges hur verket skall vara organiserat och vilka uppgifter det skall ha. Jag kan inte finna att remisskritiken på något sätt visat att förslaget skulle innebära några reella faror eller nackdelar i övrigt.

Herr talman! Justitieministern anförde som ett viktigt skäl för det föreslagna nya domstolsverket att det behövs en effektiv planering och styrning av resurserna inom domstolsväsendet. Ja, det är klart att det behövs en viss planering på riksplanet. Men jag delar inte justitieministerns höga uppskattning av de centrala organens lämplighet för planering och styrning av resurserna. Jag tror att man får en bättre ordning om man ger regionala myndigheter stora möjligheter att inom vissa ramar sköta planeringen i sin region. Jag blev litet orolig när justitieministern särskilt tog upp frågan om antagning av fiskaler; den uppgiften skulle läggas på ett administrativt verk. Ja, inte tror jag att det innebär någon fara för domarnas självständighet att den ena eller andra instansen antar fiskalen; det är ju deras inträde på domarbanan det är fråga om. Men jag tycker att man skall lägga beslutsfunktionen hos det organ som har den bästa möjligheten att fatta det rätta beslutet. Jag tycker att en domstol är bättre ägnad att döma en persons lämplighet för domarbanan än ett administrativt verk. Dessutom tror jag att denna antagning av fiskaler, som är avsedd att gälla för hela landet och inte som nu för i princip en bestämd hovrätt, kommer att ha en negativ effekt på rekryteringen till domarbanan, en effekt som jag befarar kan bli allvarlig. Till sist vill jag replikera justitieministern för hans uttalande att den nuvarande administrationen av domstolarna inte har väckt kritik. Jag tror att om justitieministern hörde sig för bland domstolorna så skulle han få ta del av ganska hård kritik mot nuvarande förhållanden. Jag tillät mig säga att resultatet av rådhusrätternas förstatligande blivit en byråkratisk administration som är tungrodd och svårhanterlig och i många fall hinderlig för den dömande verksamheten. Jag tror att det omdömet delas av många underrättsdomare.

Herr talman! Jag tror inte att avsikten från departementets sida har varit att på något sätt försöka ingripa i den dömande verksamheten. Vad vi är oroade över är att man oavsiktligt hamnar i ett läge där den administrativa ledningen kommer att inverka på den dömande verksamheten. De remissyttranden som här tidigare har redovisats visar att de berörda parterna — vissa hovrätter — är oroade över just detta och poängterar hur svårt det är att göra en ordentlig gränsdragning. Statsrådet säger att det redan nu förekommer en viss styrning genom den administrativa ledning som hovrätterna har över underrätterna. Men om en hovrätt har en administrativ ledning över en underrätt blir kompetenskonflikten inte så uppenbar; då är det ju hela tiden fråga om en intern domstolsadministration, där en domstol har överinseendet över en annan. Jag tycker alltså inte att det förhållandet känns besvärande. För övrigt vill jag till sist, herr talman, bara säga att den redovisning vi i utskottet har fått av det här ärendet har varit mycket knapp. Departementschefens egna synpunkter i ärendet redovisas i statsverkspropositionen på ungefär en och en halv sida. Det ger ingen ledning när det gäller att bilda sig en uppfattning om hur man tänker sig detaljerna. Man säger bara att man tänker följa utredningen i dess huvuddrag. Nu säger statsrådet att hovrätterna kommer att få tillfälle att yttra sig. Det är i och för sig bra, men för egen del är jag fortfarande ovillig att i dag acceptera ett principbeslut utan att riksdagen innan dess fått ett klarläggande över hur man tänker sig att i praktiken förverkliga det man har för avsikt att förverkliga, nämligen att klart skilja den administrativa verksamheten från den dömande.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga till herr Ernulf att i fråga om rekrytering och anställning av domaraspiranter är det inte meningen att domstolsverket skall göra någon lämplighetsbedömning, utan frågan gäller hur många aspiranter som skall få anställas. Till fru Kristensson vill jag bara foga den anmärkningen att när det gäller den instruktion som vi har talat om är det inte meningen att hovrätterna bara skall få yttra sig över den, utan det är meningen att den skall tillkomma i samarbete med och under diskussioner med hovrätterna.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för yttrandet att man inte har tänkt sig att domstolsverket skall göra lämplighetsprövningen vid antagningen av domaraspiranter utan att den även i realiteten skall ligga kvar helt hos hovrätterna. Men såvitt jag förstår av utredningsförslaget, kvarstår tanken att aspiranterna skall antas i princip för hela landet, och det är där som jag tror att de negativa verkningarna för domarrekryteringen är att befara.

Herr talman! Jag vill något beröra det särskilda yttrande som är fogat till detta utskottsbetänkande. I propositionen föreslås 49 miljoner kronor till polishusbygget i kvarteret Kronoberg här i Stockholm. Det ursprungliga förslaget till detta bygge antogs av regeringen i december 1967 och i april 1968. Nybyggnaden hade ursprungligen projekterats för rättspsykiatrisk klinik, häkte och arrester samt för lokaler för polismyndigheten i Stockholm, åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt och rikspolisstyrelsen. En omdisponering har nu skett. Stadsplanen har ändrats. Förhandlingar pågår om att den rättspsykiatriska kliniken skall flytta till Huddinge sjukhus. Med anledning av propositionen har en motion väckts av herr Olof Johansson i Stockholm och fröken Anna Eliasson, vilka ifrågasätter det riktiga i att fortsätta med investeringen i detta område. De hänvisar till att en utflyttning av statlig verksamhet pågår och att rikspolisstyrelsen kan bli aktuell i dette sammanhang. Det skulle då vara fel att i kvarteret Kronoberg bygga lokaler för rikspolisstyrelsen. Motionärerna anser också att kvarteret Kronoberg ligger i ett sådant område av staden där trafiken redan nu är svår och där miljöfrågorna är besvärliga. Det kan inte vara riktigt att ytterligare kontorisera denna stadsdel.

Det är naturligtvis lätt att vara efterklok. De båda motionärerna har dock ingenting med denna efterklokhet att göra, eftersom beslutet fattades före 1971 och de inte var med i riksdagen då. Men det är väl litet av eftertankens kranka blekhet att vi måste vara försiktiga med sådana investeringar i de centrala delarna av Stockholm, som redan nu är överhettade, som har vissa kommunikationsproblem osv. Jag vill samtidigt göra en liten erinran till motionärerna, när de ifrågasätter det riktiga i att sammankoppla ett häkte med rättsvårdande myndigheter. Jag tror att de har fel därvidlag. Det har nämligen visat sig att en viss koncentration av sådana aktiviteter kan vara att föredra. När man på andra håll i landet har projekterat och byggt polishus har man där försökt förlägga sådana aktiviteter i anslutning till varandra. Vi har inget annat förslag än utskottets. Vi har med vårt särskilda yttrande bara ytterligare velat understryka och markera som ett observandum för framtiden, att man måste vara försiktig vid planeringen och byggandet av sådana här institutioner i de centrala delarna av Stockholm.

Herr talman! Även om vpk:s representant i utskottet böjt sig för vad som är klara fakta, nämligen att planeringen av och arbetet med byggandet av polishuset i kvarteret Kronoberg på Kungsholmen framskridit så långt att det knappast finns möjlighet för annat än ett godkännande av frågan i dag, innebär inte detta att vi inom vpk tycker att handläggningen av detta ärende är tillfredsställande. Vetskapen om vad en utflyttning av statliga verk innebär, både ur kostnadssynpunkt och ur personalsynpunkt, borde göra det angeläget att noggrant pröva varje nyoch utbyggnad av statliga verk inom Stockholms stad. Jag tog upp detta problem i en enkel fråga i början av april i samband med en pressdebatt om utbyggnad av ett annat statligt verk, riksrevisionsverket på Lilla Essingen, men ur det svar som finansministern då lämnade kunde inte utläsas att en sådan prövning var vare sig angelägen eller nödvändig. Den ökade kontoriseringen av Stockholms innerstad, lika väl som avsaknaden av denna art av arbetsplatser i förortskommunerna runt Stockholm, är inte obekant för regeringen. Enbart möjligheten att i regionen få ett allsidigt utbud av arbetsplatser borde vara motivering nog för en annan placering av polishuset — för det är väl detta som är meningen med den utflyttning av statliga verk som redan beslutats? En ökning med 3 400 arbetsplatser på Kungsholmen kommer dessutom att innebära en tillväxt av biltrafiken som inte är önskvärd och som kommer att medföra inte bara större trafiksvårigheter med ytterligare kostnader för kommunen, utan också en försämrad boendemiljö. Av utskottets utlåtande framgår att detta byggnadsprojekt undergått åtskilliga ändringar och omdisponeringar, till viss del beroende på den nya stadsplan som Stockholms kommunfullmätige antog för kvarteret Kronoberg i september 1971. Men ingenstans i utlåtandet kan utläsas att man med anledning av redan beslutad utflyttning eller förslag om ytterligare utflyttning av statliga verk prövat frågan om en annan förläggning, vilket borde ha varit naturligt. Det är väl en brist i planeringen, om man samtidigt som man flyttar ut 4 870 tjänstemän bygger nya arbetsplatser för lika många nya tjänster. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets, men jag har velat påtala planlösheten i planerandet av utflyttningen av statliga verk.

Herr talman! Jag ber att få hänvisa till ett mycket övertygande tal som jag höll om jordbruksutskottets betänkande nr 4 och yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Jag ber också att få hänvisa till det förnämliga uttalande som jordbruksutskottet gjorde i sitt betänkande nr 4 och yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig om jag delar oron över den trafiksäkerhetsrisk som det sannolikt växande antalet narkotikapåverkade motorförare i trafiken utgör och vilka speciella motåtgärder som jag i så fall är beredd att vidta eller överväga. I trafikbrottslagens straffbestämmelser om trafiknykterhetsbrott finns en särskild bestämmelse om s.k. drograttfylleri. Enligt denna bestämmelse inträder straffansvar om någon vid förande av motordrivet fordon är så påverkad av annat berusningsmedel än alkohol att det kan antas att han inte kan föra fordonet på betryggande sätt. Straffsatsen vid detta brott är densamma som vid vanligt rattfylleri, dvs. fängelse i högst ett år eller vid mildrande omständigheter dagsböter, dock ej under tjugofem. De berusningsmedel som avses med ifrågavarande straffbestämmelse är i huvudsak olika sorters läkemedel och narkotiska preparat. Den officiella statistiken över trafiknykterhetsbrotten ger inte upplysning om antalet beivrade fall av s.k. drograttfylleri. Frågan i vilken utsträckning sådana brott begås har emellertid behandlats i det betänkande som avgetts av kommittén för lagstiftningen angående trafiknykterhetsbrott. Av betänkandet och vissa kompletterande uppgifter från statens rättskemiska laboratorium framgår bl.a. följande. Antalet personer som misstänks för trafiknykterhetsbrott utgör ca 20 000 per år. Av dessa uppger 15 — 20 procent att de intar någon form av medicin. Sådan uppgift innebär i och för sig självfallet inte att den misstänkte varit drogpåverkad under körningen. Andelen fall där drograttfylleri verkligen misstänkts och särskilt prov därför tagits för droganalys är avsevärt lägre. I mitten av 1960-talet utgjorde dessa fall endast drygt 1 procent av alla misstänkta fall av trafiknykterhetsbrott. Åren 1969 och 1971 var andelen högre, ca 4 procent. I absoluta tal betyder detta ca 800 fall varje år. I flertalet av dessa fall hade föraren enligt alkoholanalysen så hög blodalkoholhalt att någon droganalys inte ansågs påkallad. Bland de 344 fall under år 1971 då denna situation inte förelåg påvisades genom droganalys förekomst av olika läkemedel i 129 fall, centralstimulerande medel i 145 fall och thinner i 19 fall. I återstående 51 fall gav analysen negativt resultat eller blev resultatlös på grund av för liten provmängd. Av det anförda framgår att antalet misstänkta eller beivrade drograttfyllerier är ganska begränsat vid jämförelse med de alkoholbetingade trafiknykterhetsbrotten även om antalet numera är högre än tidigare. Det kan naturligtvis befaras att det finns ett inte obetydligt antal förare som är på ett trafikfarligt sätt påverkade av olika slags droger men som av olika skäl undgår upptäckt och lagföring. Särskilt torde detta gälla i fråga om påverkan av läkemedel. Huruvida det i större omfattning förekommer narkotikapåverkade förare som undgår upptäckt synes mera ovisst. Även om antalet sådana förare skulle vara förhållandevis begränsat, måste dock beaktas att påverkan av sådan narkotika som t.ex. centralstimulerande medel i regel är farligare för trafiksäkerheten än påverkan av läkemedel. Som trafiknykterhetskommittén framhållit är det från trafiksäkerhetssynpunkt angeläget att ägna skärpt uppmärksamhet åt problemet med drogpåverkade förare i motorfordonstrafiken. En betydelsefull åtgärd i detta sammanhang är att sprida upplysning om de särskilda farorna med drogmissbruk för den som i egenskap av fordonsförare ger sig ut i trafiken. Det är vidare angeläget att söka utveckla mer effektiva metoder för analys av läkemedel och andra droger i den mänskliga organismen. Svårigheterna är här avsevärt större än när det gäller alkoholanalyser. Det är också angeläget att genom vetenskapliga undersökningar få ökad kunskap om hur körförmågan påverkas vid olika halter av droger i den mänskliga organismen. Såväl i Sverige som i andra länder pågår forskning på dessa områden. Utvecklingen inom forskningsarbetet följs med uppmärksamhet i syfte att man i den praktiska tillämpningen snabbt skall kunna tillgodogöra sig nya forskningsresultat. Det kan i detta sammanhang nämnas att en underkommitté till Europarådets kommitté för brottslighetsfrågor nyligen fått i uppdrag att undersöka frågan om narkotikans betydelse för trafiksäkerheten. Genom det pågående forskningsarbetet bör man på sikt kunna få bättre möjligheter att inom ramen för gällande lagstiftning ingripa mer effektivt mot drogpåverkade förare i trafiken. Ett framsteg skulle vara att kunna rutinmässigt företa droganalys av blodoch urinprov som insänds till statens rättskemiska laboratorium i misstänkta fall av trafiknykterhetsbrott. BI. a. skulle man då få bättre och kontinuerlig information om förekomsten av drogpåverkade förare i trafiken. Frågan om sådana analyser övervägs för närvarande inom socialstyrelsen i samarbete med statens rättskemiska laboratorium. När det gäller frågan huruvida några lagstiftningsåtgärder är påkallade som ett led i bekämpandet av drogpåverkan i motorfordonstrafiken vill jag erinra om att trafiknykterhetskommittén i sitt år 1970 avgivna betänkande inte funnit skäl föreslå någon ändring i sak av den nuvarande straffbestämmelsen om drograttfylleri. I nuvarande läge har jag inte anledning att göra en annan bedömning.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det snabba, utförliga och innehållsrika svaret. Min utgångspunkt i interpellationen är ett påpekande om narkotikaeller läkemedelspåverkade motorförares trafikfarlighet i den rapport, som den danske kriminalchefen Brydensholt lämnade vid Europarådets och Världshälsoorganisationens tvärvetenskapliga narkotikasymposium i Strasbourg i mars i år, där jag hade tillfälle att delta. Enligt denna rapport är det här fråga om ett växande problem. I samma mån som narkotikaoch läkemedelsmissbruket ökar har man väl anledning anta att det s.k. drograttfylleriet också ökar. Förhåller det sig så och om man samtidigt beaktar att antalet fordon på vägarna ökar utan att utrymmet för trafik ökar i samma takt, alltså inte heller utrymmet för felmanövrer, så är det här problemet allvarligt liksom trafikonykterhetsproblemet i stort är ett av de stora trafiksäkerhetsproblemen. Här är jag liksom nyss justitieministern inne på mätproblemet. Jag skall nöja mig med att på den punkten konstatera att upptäcktsrisken vid trafikonykterhetsbrott är allmänt låg. De flesta av dessa brott som upptäcks utan samband med annat trafikbrott eller olycka torde avslöjas vid trafikkontroller.

Beaktar man detta är det tydligt att man kommer fram till mycket höga tal för den verkliga trafiknykterhetsbrottslighetens omfattning. Å andra sidan får beaktas att trafikkontrollerna huvudsakligen företas på tider och platser där det kan förväntas att antalet trafiknykterhetsbrottslingar är förhållandevis stort. Vidare är att märka att urvalet stoppade förare inte har skett på ett från statistisk synpunkt slumpmässigt sätt.

Trafiknykterhetsforskaren Hans Klette har gjort liknande iakttagelser. Gäller nu detta trafiknykterhetsbrotten i stort, torde man ha anledning att anta att upptäcktsrisken vid drograttfylleri är ännu mindre än vid rattfylleri eller rattonykterhet av vanligt slag. För att nu bilda sig en uppfattning om drograttfylleriets omfattning nödgas vi dock, som justitieministern gjort i sitt svar, hålla oss till den beivrade delen av hela gruppen drogpåverkade motorförare, i klart medvetande om att vi då sannolikt bara får veta en liten bit, kanske rent av den minsta biten av sanningen. Justitieministern säger att 20000 personer årligen misstänks för trafiknykterhetsbrott. Av dessa uppger 15—20 procent att de intar medicin. Men sedan säger justitieministern att den egna uppgiften om medicinering i och för sig inte är belägg för drograttfylleri. Nog har man anledning att presumera detta i åtskilliga av dessa fall, eftersom enligt den Heumanska utredningen 15 procent av de i undersökningen ingående fallen i mitten på 1960-talet uppgivit att de ”före körningen har förtärt olika slags läkemedel”. Det var alltså en medicinering i anslutning till bilkörningen. Motsvarande andel 1970 — eller möjligen 1969 — var 20 procent, vilket väl kan tyda på en ökning av de drogpåverkade i trafiken. Justitieministern är inte heller främmande för detta när han pekar på att andelen för misstanke om drograttfylleri undersökta prov av hela antalet av för trafiknykterhetsbrott undersökta prov i mitten på 1960-talet var 1 procent och 1969 och 1971 4 procent, motsvarande 800 fall per år. Ökningen skulle ju kunna åtminstone delvis hänga samman med ökad uppmärksamhet från polisen på just drogmissbrukets risker i trafiken, men därom vet vi givetvis ingenting särskilt. Man skall ha klart för sig att upptäcktssvårigheterna uppenbarligen är större vid drogpåverkan än vid alkoholpåverkan i trafiken. Justitieministern berör ju också den saken i sitt svar. Man saknar alltjämt lätthanterlig portabel apparatur, motsvarande alkoholtesten, för att bekräfta misstanke om drogpåverkan. Också laboratoriemässigt är bevisproblemet svårare vid drogpåverkan än vid alkoholpåverkan. Enligt vad professor Goldberg berättade för mig häromdagen har det t.ex. visat sig att vissa narkotiska sömnmedel har en kvarstående halt i blodet många timmar efter det att de yttre specifikt riskabla påverkanstecknen har försvunnit. Tillbakaräkningsproblemet i dessa fall kan då helt enkelt inte klaras så länge vi inte vet mer om dessa sammanhang. Den Heumanska utredningen säger också att det finns anledning anta att det i trafiken finns ett betydande antal förare som på ett trafikfarligt sätt är påverkade av olika slags droger men som undgår misstanke och beivran därför att de inte är åtkomliga med nuvarande undersökningsmetoder. Här som så ofta annars får man inrikta sig på forskningsverksamhet som är praktiskt inriktad på snabbfungerande testoch analysteknik och metoder att mäta påverkanseffekter. Justitieministern pekar på att sådan målinriktad forskning pågår på olika håll i världen och nämner bl.a. en speciell subkommitté inom Europarådets kommitté för kriminalitetsfrågor. Jag skulle för min del vilja rikta uppmärksamheten på att OECD också har en forskningsgrupp rörande alkohol och trafik, där professor Goldberg är ledamot. Enligt vad han omtalade häromdagen har man just för närvarande i denna grupp fått fram nya och intresseväckande rön rörande inverkan av cannabis på körförmågan. Jag undrar nu om det inte vore ändamålsenligt att söka få till stånd en koppling mellan de båda nu nämnda grupperna och om inte Sverige via sina regeringsrepresentanter i Europarådet respektive OECD bör verka för detta. Vidare skulle jag vilja ta upp vad justitieministern säger om rutinmässiga droganalyser av blodoch urinprov från misstänkta fall av trafiknykterhetsbrott för att få bättre grepp om frekvensen av drograttfylleri. Det visar sig, när man ser närmare på den saken, att det är en personalresursfråga på statens rättskemiska laboratorium. Där har man brist på anslag. Då vill jag fråga: Kunde det möjligen vara en väg att gå att laboratoriet fick någon del av de nya pengar som äskats i den nyligen framlagda propositionen om narkotikamissbruket? Jag tänker på de 300 000 kronor som föreslås till särskilda frekvensundersökningar. Skulle det i varje fall inte vara lämpligt att få en fortgående särredovisning av drograttfylleri i den allmänna statistiken om misstänkt, dvs. av polisen känd, respektive avdömd kriminalitet? Sådan statistik finns inte för närvarande. Vad särskilt gäller läkemedelsbruk och trafiksäkerhet skulle jag vilja peka på att president Heuman i sin utredning anser att det bör föreskrivas att trafikfarliga läkemedel inte får säljas eller utlämnas utan att varningar om medlets verkningar finns angivna på läkemedelsförpackningarna. I februari i år skrev Nordisk union för alkoholfri trafik till Nordiska rådet och begärde dess medverkan till åtgärder i samma riktning på nordisk bas. Anser justitieministern en sådan praktisk informationsåtgärd lämpad att ta upp tämligen omedelbart till prövning och beslut i lämplig instans? På tal om upplysningen, herr talman, har vi en allmänt kriminalitetsförebyggande upplysningsverksamhet i gång i skolorna. Den bedrivs under medverkan av därtill lämpade polismän. I vilken mån, herr statsråd, går dessa polismän in också på riskerna att framföra bil under påverkan av inte bara alkohol utan även droger och läkemedel och t.ex. de särskilda trafiksäkerhetsrisker som finns med kombinerad påverkan av alkohol och droger eller läkemedel? Vad får dessa polismän för speciell utbildning för att kunna förmedla en sådan sakinformation? Kan man hoppas att någon del av de 5 miljoner i upplysningspengar avseende riskerna med bruk av mellanöl och narkotika också skulle kunna på ett eller annat sätt sättas in på den här informationsproblematiken? Man bör väl särskilt i skolorna få tydlig och sakriktig information om vad som är speciellt riskfyllt i det trafiksamhälle vi nu lever i och då också om riskerna vid användning av läkemedel i samband med framförande av motorfordon. Jag skulle uppskatta om justitieministern kunde något kommentera dessa mina följdfrågor, som kanske är litet mera preciserade än de frågor jag berörde i min interpellation.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har framhållit önskvärdheten av att informationen om faran av drogpåverkan i trafiken på olika sätt vidgas. Han har pekat på att vi snart skall behandla en proposition beträffande narkotikan i allmänhet och att det då föreligger ett regeringsförslag att vissa medel skall ställas till förfogande för information. Huruvida man kan använda någon del av dessa medel för speciellt sådan information kan jag inte svara på, men det ligger rent allmänt inom ramen för vad dessa pengar skall användas till. Herr Wiklund tar upp frågan om undervisning i skolorna där vi i viss utsträckning har direkt undervisning av poliser. Den undervisningen går primärt ut på att lära barnen hur man skall uppträda i trafiken för att barnen själva inte skall råka ut för olyckshändelser, och den är av naturliga skäl inte så omfattande som man kanske skulle ha önskat. Det kan finnas anledning att närmare ta reda på vad som ingår i denna undervisning från polisens sida och om inte också där finns möjligheter att ta upp något om detta, men annars förefaller det mig som om det ligger mer inom ramen för allmän skolundervisning att ta upp problem av denna natur. Det är förmodligen så att polisen här får koncentrera sig på att lära barnen hur de skall uppträda i trafiken.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret, men det var inte att lära barnen hur de skall gå i trafiken jag tänkte på, utan polisen undervisar i något som kallas ”laglydnadsfostran” eller något liknande. Det var i det sammanhanget, alltså för de något äldre eleverna, som jag tänkte att man skulle försöka sätta in någon speciell upplysning. Jag tror att det finns mycket att göra därvidlag. Jag förstår mycket väl att man inte här kan lämna ett löfte om disposition av medel som finns i den särskilda narkotikapropositionen, men jag ville med mitt inlägg peka på den möjligheten. Det stora problemet, herr statsråd, vid det direkta bekämpandet av drograttfylleriet liksom av rattonykterhet över huvud taget är väl ändå till sist att öka upptäcktsrisken och att rationellt behandla dem som övertygats om att ha begått sådana brott. Justitieministern säger att trafiknykterhetskommittén inte funnit anledning föreslå någon ändring i sak i nuvarande straffbestämmelser om drograttfylleri, och justitieministern ansluter sig till denna bedömning. Men, herr talman, kommittén gick ju ganska långt in på frågan om påföljdsvalet vid fällande dom. Man tänkte sig vård i stället för straff i de utpräglade missbruksfallen. Här kommer också drogmissbrukarna naturligt in i bilden. Om en sådan metodik blev framgångsrik skulle det få en klart förebyggande effekt. På samma sätt skulle, som kommittén tänkt sig, lagliga möjligheter att mera rutinmässigt ta utandningsprov på motorförare ge en allmänt förebyggande effekt och ge större möjligheter att komma i kontakt också med drogpåverkade förare vilket är en stor angelägenhet. Min fråga är då om och när den utredning jag här åsyftar kommer att föranleda förslag till lagstiftning, helt eller delvis, alltså den Heumanska utredningens förslag. Jag vågar också tillägga ytterligare en fråga. Jag förmodar att vi är överens om att upptäcktsrisken vid trafiknykterhetsbrott och drogfylleri är låg. Redan inom nuvarande lagstiftnings ram borde den kunna höjas, och den effektivaste vägen är med all sannolikhet tätare insatta allmänna trafikkontroller. Jag avser inte, herr statsråd, att ta upp polisbristfrågan utan vad man kan göra i dagens läge inom ramen för nuvarande personalresurser för att öka trafikövervakningen i denna speciella form, alltså genom tillfälligt upprättade allmänna trafikkontroller, genom viss koncentration av polispersonal för att därigenom få bättre grepp om problemet om alkoholoch narkotikamissbruk i motortrafiken.
Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm nämnde att det i skolan ges en viss undervisning i allmän laglydnad och rättsliga problem. Man har nyligen sett över vad som ingår i den skolundervisningen, och från justitiedepartementets sida har vi funnit att det finns anledning att göra vissa ändringar och ge den undervisningen en annan inriktning. I den undervisningen skall givetvis tas upp rent allmänt den problematik som vi har att göra med i denna debatt, nämligen frågan om nykterhet i trafiken. Där får vi alltså hoppas att skolmyndigheterna tar hänsyn till önskvärdheten av att poängtera vikten av nykterhet i trafiken. Beträffande den Heumanska utredningen, som varit remissbehandlad, vill jag nämna att den för ögonblicket vilar i avvaktan på ett slutbetänkande. Det är sagt att det skall komma någon gång i sommar, och det kommer därför att av regeringen tas upp till slutligt avgörande under hösten. Slutligen tog herr Wiklund upp frågan om hur man i högre grad än i dag skall kunna upptäcka sådana fall av drograttfylleri som vi här talar om. Det är klart att polisen så effektivt som möjligt vill utnyttja de resurser den har.

Här får alltså polisens sedvanliga metoder tillgripas, att i största möjliga utsträckning försöka upptäcka fall av missbruk på detta område.

Herr talman! Det var en värdefull upplysning vi nu fick, att man håller på att granska innehållet i den undervisning som av polisen bedrivs i skolorna rörande rättsfrågor och att den informationsfråga vi nu talar om därvid också kan komma att uppmärksammas. På grund av polisbristen är det väl tveksamt om det finns särskilt stort utrymme för en ökad trafikkontroll, men man kan ju alltid hoppas att våra strävanden till förbättringar skall göra att läget någon gång skall bli ett annat. Jag är väl medveten om — det sade jag i mitt första anförande — att någon motsvarighet till alkotest för att klargöra om en person är drogpåverkad inte finns. Att rikta in forskningen på denna brist är en av de angelägna uppgifterna. Men vad jag menade med vikten av täta poliskontroller var att då hittade man förmodligen flera alkoholpåverkade förare men också flera drogpåverkade. På den vägen skulle man då kunna få åtminstone någon bättre klarhet i frekvensen av drogpåverkade i trafiken. Där har den Heumanska utredningen anvisat vägar, t.o.m. lagstiftningsvägar, att komma fram på. Jag hoppas att det här betänkandet, om det inte kan tas i sin helhet — jag har läst remissyttranden och vet att det är föremål för mycket olika meningar — ändå kan tas i de delar som det är enighet om. Och just den här frågan om ökad kontroll på våra vägar genom särskilt upprättade koncentrationer av polispersonal är väl en sådan sak som skulle kunna tas för sig.